Herr talman! Till civilutskottets betänkande 18 finns fogat fyra reservationer från socialdemokraterna i utskottet. Om man gör en mera närgången detaljstudie av de frågor som reservationerna omfattar, finner man att det är näst intill obegripligt att utskottets borgerliga ledamöter inte ställer upp på kraven. Först några ord om hyresförvärvslagen. Den har tillkommit på socialdemokratiskt initiativ. Lagens uppgift var att skapa ordning och reda i affärerna med hyresfastigheter och därmed leda fram till en seriös fastighetsförvaltning. Tyvärr har begränsningarna i lagen skapat ett alltför stort utrymme för spekulation och s.k. fastighetsklipp. Därför har vi så hårt och envetet drivit kravet på en effektivare lagregel. Men varje gång som lagen har justerats har den — på grund av regeringens och riksdagsmajoritetens kallsinnighet — blivit ett lappverk. Den har aldrig gett någon möjlighet till framförhållning. Att en sådan uppseendeväckande skandal som den s.k. Göta Finans-affären i Göteborg kunde etableras utan hinder av lagen i affärens första skede — jag syftar då på anmälan till kommunen om fastighetsförvärven — och utan hinder av en borgerlig majoritet i den beslutande nämnden i andra skedet, visar om 125 något att en skärpning är nödvändig. Vi har därför i reservationerna 1 och 2 ställt kravet att förutsättningarna för tillstånd för förvärv av hyresfastighet i sig skall vara en garanti för att vederbörande fyller högt ställda anspråk. I dag räcker det med en enkel anmälan till kommunen. Vårt förslag är att man redan vid förstahandsanmälan skall ge ett sådant underlag om tidigare fastighetsinnehav och beträffande medverkan i andelar eller bolag inom fastighetshandeln att den kommunala myndigheten snabbt kan bilda sig en uppfattning om ärendet. Det är ju främst nyförvärvaren som måste granskas. Om vi för ett ögonblick återknyter bekantskapen med Göta Finans-affären, kan vi konstatera att det inte bara var en ny personuppsättning som gjorde sin förvärvsanmälan i formell ordning. Köpet gällde också flera fastigheter. Något sådant kan bara inte inträffa, om vi ställer kraven på upplysningar i vid mening tillräckligt högt. Vem som helst tar sig för pannan och frågar hur något sådant kan hända. Oberörd är däremot regeringen och — synbarligen — den borgerliga utskottsmajoriteten. Man tycks vara nöjd med att i fallet Göta Finans bära det fulla ansvaret. Men hur många skandaler av liknande slag tål de utsatta hyresgästerna och hyresgästföreningen? I reservation 3 har vi aktualiserat krav på ett fastighetsägarregister på riksnivå. Ett sådant går att bygga upp. Det är både tekniskt och administrativt möjligt. Från ett sådant register kan man på nolltid få överfört alla de kompletteringar och uppgifter kring begärt förvärv som behövs för ett beslut. Alla oklarheter upphävs utan byråkratiska hinder. Lätt blir det också för hyresgästorganisationen att höra sig för på de platser där den sökande redan är etablerad. Den borgerliga majoriteten i civilutskottet är rädd för att en förhandsbedömning av en persons lämplighet vid begärt förvärv av hyresfastigheter kan leda till ett system som liknar auktorisation. Bättre då att vara systemlös, menar man. Jag har hört att hyresgäströrelsen på riksnivå nu håller på att upprätta ett eget register över fastighetsägare — främst då sådana som bör hållas under uppsikt. Så det går att ordna — om viljan finns. Men den finns inte hos de borgerliga partierna, i varje fall inte i civilutskottet. I reservation 4 tar vi ånyo upp inlösen av fastighet som alternativ till tvångsförvaltning. Rent praktiskt ser vi så här på den frågan: Den som inte förmår uppfylla de krav som ställs på förvaltning av hyreshus bör inte heller erhålla ett särskilt skydd för att behålla ägarskapet. Det finns nämligen en förutsättning som vi skall akta oss för att tumma på. Det är när fastigheten når ett så dåligt förvaltningsstadium att den går in i tvångsförvaltning. Som det är nu övertar en förvaltare fastigheten, rustar upp den, skapar förutsättningar för en fastighet med ekonomi och underhåll — låt vara att det är fastigheten som i första hand skall hålla kapitalet. Efter tvångsförvaltningstidens slut återinträder den tidigare ägaren. Så kan vi helt enkelt inte hålla på. I samband med tvångsförvaltningsärenden möter vi ofta samma personer, som i åratal misskött den enda uppgift en fastighetsägare har gentemot hyresgästerna, nämligen att hålla fastigheten i gott skick. Vi förordar därför som alternativ till tvångsförvaltning inlösen och anvisar olika vägar för att nå detta mål. Sammanfattning: Vi begär i reservation 1 en översyn av lagen om förvärv av hyresfastigheter m.m. I reservation 2 begär vi av regeringen förslag om förfarandet vid anmälan av förvärv av hyresfastighet samt förhandsbesked om lämplighet vid förvärv av hyresfastighet. I reservation 3 begär vi en utredning om ett fastighetsägarregister enligt föreslagna riktlinjer. : I reservation 4 vill vi ha en översyn av möjligheter till inlösen av vanvårdade eller bristfälligt förvaltade hyreshus. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga dessa fyra socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! Får jag först i anslutning till vad Oskar Lindkvist sade inledningsvis erinra om att lagstiftningen tillkom på ett socialdemokratiskt initiativ. Hade man vid det ifrågavarande tillfället anslutit sig till vänsterpartiet kommunisternas förslag beträffande lagstiftningen, skulle förmodligen de flesta av de problem som föranleder den här diskussionen inte ha funnits. Fastighetsspekulation, ekonomisk brottslighet i samband med fastighetshandel och svart lägenhetsförsäljning är av stor omfattning och har inte minskat, trots vissa åtgärder i syfte att förebygga spekulationer. Skattereglernas utformning och den fria prissättningen när det gäller hyreshus, småhus, bostadsrättsoch andelslägenheter — med eller utan strimlade lån — har, tillsammans med tilltagande bostadsbrist i vissa tätorter, medfört en långt gående spekulation på bostadsmarknaden. Den medvetna spekulationen på hela bostadsmarknaden utgör ett stort problem. Staten och kommunerna synes inte ha möjlighet att komma till rätta med det. De instrument som finns i form av köpeskillingskontroll, markvillkor, lagen om förvärv av hyresfastigheter — som vi nu behandlar —, lagfartsplikt, hyreslagstiftning osv. är tydligen otillräckliga. Borgerliga regeringar har tyvärr tidigare inte ens velat gå med på översyn avlagstiftningen eller annat i syfte att åstadkomma bättre kontroll vid förvärv av hyresfastighet av försäljningsoch överlåtelsepriser på hyreshus, småhus och bostadsrättsoch andelshus. Inte minst kommunstyrelsens i Stockholm utredning 1980 om ekonomisk brottslighet och social utslagning och delutredningen om fastighetshandeln borde motivera en översyn och förslag till åtgärder. Detsamma gäller slutrapporten från kommunstyrelsens utredning som den 24 februari i år översändes till justitiedepartementet tillsammans med olika förslag till åtgärder. Den nu gällande tillståndslagen har som bekant i sin tillämpning visat sig så liberal och så ensidigt fastighetsägarvänlig att praktiskt taget inga som helst invändningar och sakskäl mot en tilltänkt ägares lämplighet visat sig vara tillräckliga för att hindra ett förvärv. Här finns f. ö. en parallell till tvångsförvaltningsmöjligheterna, där nära nog vilken ägare som helst kan få fortsätta att förvalta, oavsett hur svårt fastighet och hyresgäster missköts. Klart olämpliga och försumliga fastighetsägare, som vid flera tillfällen visat olämplighet när det gäller att äga och förvalta hyreshus, har trots detta erhållit förvärvstillstånd och kunnat fortsätta en närmast asocial verksamhet. Fortfarande behöver en sökande t.ex. inte styrka att han uppfyller tillståndslagens krav, utan praxis har närmast inneburit att kommun eller hyresgästförening måste bevisa motsatsen! För oss står det klart att många som söker tillstånd att köpa hyresfastigheter är klart olämpliga och att de gör det i syfte att tjäna grova pengar, att göra svarta pengar vita, att mygla undan pengar från skatt och att lura samhället. I sådana situationer — där det med utgångspunkt i tidigare fall får anses troligt att förvärv avser spekulationssyften — borde inte tillstånd ges, och detta borde skrivas in i lagtexten. Erfarenheterna visar att det med nuvarande bestämmelser och möjligheter är svårt att bekämpa olika slags — av samhället oönskad — handel med bostäder. De olägenheter som en skärpning av lagstiftningen och en ökad satsning från samhällets sida för att bekämpa olika slag av spekulation i boendet kan medföra — i form av viss ökad kontroll av lagfartsplikt och andra åtgärder — kan inte få motivera att man avstår från åtgärder i linje med vad vpk sedan många år tillbaka har förordat. De bostadssociala och bostadspolitiska fördelarna är så stora att de motiverar vissa administrativa kostnader och besvär. Spekulationen i bostadsoch kontorsfastigheter har ökat kraftigt. Den svarta hyresmarknaden har växt och utgör ett problem i de större kommunerna. Handeln med stora fastigheter, hyreshus, småhus och bostadsrätter och svart lägenhetshandel har på många orter ställt en majoritet av bostadskonsumenterna utan reella valmöjligheter. Fru talman! Även i år har den borgerliga majoriteten i civilutskottet avstyrkt förslag om en översyn av lagstiftningen då det gäller förvärv av hyresfastigheter, dvs. en översyn med ett klart uttalat syfte att täcka brister eller luckor i lagstiftningen för att omöjliggöra eller i vart fall avsevärt försvåra fortsatta spekulationer och andra osunda företeelser. Det är inslag som en mycket stor majoritet säger sig vara överens om att försöka stoppa. I sak har utskottet inte rest några invändningar mot förslagen i vpkoch | s-motionerna om skärpning av tillståndsprövningen, och det borde då rimligtvis inte ha föranlett avstyrkanden av motionsförslagen. Utskottets majoritet säger sig inte ha anledning att anta annat än att justitiedepartementet i en promemoria under våren 1982 kommer att belysa kritik av den typ motionärerna anför. Vad är nu detta, annat än en direkt undanflykt, för att t.ex. i sak slippa ta ställning till vad man i ord uttalar sig föri fråga om åtgärder för att hindra olämpliga fysiska och juridiska personer att bli fastighetsägare? Nu måste vi tyvärr konstatera att de borgerliga partierna ånyo avstyrker förslag om en översyn av en bristfällig lagstiftning med ett klart uttalat syfte att åstadkomma nödvändiga förbättringar. Vad det handlar om är att gällande lagstiftning — Lex Backström — inte är tillräckligt effektiv som den nuär. Det finns redan tillräckligt med — ja, alltför många — exempel på detta.

Fru talman! Den karusell på fastighetsmarknaden som hålls i gång med höga överpriser och täta överlåtelser och försäljningar drabbar bostadshyresgäster och lokalhyresgäster och utgör betydande problem för en rad kommuner. Fastigheter säljs ibland på exekutiv auktion för belopp som överstiger marknadsvärdena med det dubbla, något som rimligtvis inte kan ha syftet att idka bostadsförvaltning. Hyrorna räcker kanske inte ens till att betala räntorna, än mindre el, värme, vatten, underhåll, avskrivningar och fastighetsskatt. Fru talman! Karusellen fortsätter till dess den rasar ihop och samhället måste träda in och ta hand om det hela. Dagens bestämmelser om förvärvstillstånd och kommunal förköpsrätt räcker inte till för att få slut på eländet. Här behövs verkligen en skärpt lagstiftning och en ny lag, som ger kommunerna möjlighet att inlösa fastigheterna till marknadsvärde. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna till civilutskottets betänkande nr 18, som också tillgodoser vpk-motionerna.

Fru talman! Låt mig först uppehålla mig vid den del av civilutskottets betänkande som berör lagen om förvärv av hyresfastighet. I denna del behandlas de motioner från socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna i vilka bl.a. begärs en översyn av lagen, förslag om förfarandet vid anmälan om förvärv och en utredning om ett fastighetsägarregister. Det borde vara klart för alla här i kammaren som följt dessa frågor att syftet med lagen är att nå största möjliga skydd mot icke seriösa fastighetsförvaltare. Lagen har efter att ha gällt bara storstadsområden utvidgats till att gälla hela landet. Vi har haft möjlighet att tillämpa lagen i dess nuvarande omfattning i ett och ett halvt år. Lagen är föremål för en översyn i justitiedepartementet. Detta framgår av majoritetsskrivningen i utskottet. Nu är motionärerna inte nöjda med denna tingens ordning, dvs. man anser att syftet med översynen är angivet i så allmänna termer att man inte tror att översynen blir verkningsfull. Vi anser att motionsyrkandena om utredning m.m. med all sannolikhet blir föremål för överväganden i samband med översynen av lagen. Reservanterna är tydligen så svaga i tron att de inte kan ansluta sig till utskottsmajoritetens skrivningar, och det kan jag väl inte göra någonting åt. Jag vill dock säga att ett bifall till motionerna i sak inte innebär något annat än ett bifall till majoritetsskrivningen. Skillnaden mellan de föregående talarna och mig är att de inte litar på att man inom regeringens kansli kommer att göra det som utskottet förutsatt och som i sin tur överensstämmer med de förslag till översyn m.m. som förordats i motionerna. Oskar Lindkvist och Tore Claeson måste tydligen, i linje med den oppositionella demonstrationspolitiken, i reservationerna driva även motionskrav som inte tjänar något verkligt syfte. Det är naturligtvis inte någon överraskning. Men ibland skulle man önska sig litet mera av konstruktiv kritik och litet mindre av spel på partiideologiska strängar. Jag vill i det sammanhanget säga att det var intressant att följa den tidigare debatten om vem som har varit mest framsynt. Utan att gå in på de konkreta motionskraven avseende lagen om förvärv av hyresfastighet vill jag dock påpeka att utskottsmajoriteten har samma inställning som reservanterna, att lagen i sin tillämpning skall ge det resultat som eftersträvats vid dess införande och även därefter. Jag vill bara slutligen i detta sammanhang framföra den uppfattningen att vad gäller det i motionen framförda förslaget om fastighetsägarregister bör den förutsatta översynen i detta avseende göras med beaktande av att upplysningsplikten bör ställas i relation till de administrativa problem ett eventuellt register kan medföra. Här finns erfarenheter att hämta från kommunernas arbete vad det gäller inhämtandet av upplysningar. Vad angår de socialdemokratiska motionerna om inlösen enligt bostadsförvaltningslagen vill jag nöja mig med att konstatera att dessa frågor övervägdes redan i samband med införandet av lagen och då i enighet godtogs i riksdagen. I propositionen med förslag till bostadsförvaltningslag diskuterades nämligen frågan om inlösen i vissa fall i stället för tvångsförvaltning. Därvid konstaterade bostadsministern — utan att bli emotsagd — att det är tveksamt om hyresgästernas intresse gagnas av en sådan ordning. Enligt min uppfattning äger detta alltjämt giltighet. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i civilutskottets betänkande 1981/82:18.

Det är detta som är orsaken till att vi inte kan nöja oss med de besked som lämnas i utskottsbetänkandet och som inte är några besked. Det är inte någon vidare tröst för den eller dem som under många år har slagits för förbättringar på detta område att läsa sig till att utskottet utgår ifrån att ”pågående översyn kan bidra till en bättre belysning” av även de här aktuella utgångspunkterna osv. Det är just detta som är orsaken till att vi måste vidhålla kravet på ett beslut av riksdagen om en översyn som också talar om vad översynen skall gälla på detta område. Kerstin Ekman säger sedan att det inte har anförts någon konstruktiv kritik. Jag vet inte vilka anspråk man skall ha på konstruktiv kritik.

Vad är det annat än konstruktiv kritik? : Utskottet har vidare beträffande förslag till åtgärder om förhandsbesked, upplysningsplikt vid anmälan till kommun och jag förmodar också skärpta lagfartsföreskrifter ansett att dessa åtgärder kan föra med sig olägenheter för en normal och acceptabel verksamhet. Visst kan det bli vissa olägenheter för fastighetsägare och även visst merarbete för olika myndigheter. Men dessa åtgärder skulle medföra betydande fördelar och en ökad trygghetskänsla för hyresgästerna, och det vore väl värt besväret om bara ett fåtal av de s.k. osunda fastighetsaffärerna därmed kunde stoppas. På vilket område i samhällslivet förekommer det inte att lojala medborgare orsakas besvär för att man skall komma till rätta med de icke lojala? Jag har sagt detta som ett inlägg med anledning av motivet att det skulle medföra alltför mycket besvär om bestämmelser om registrering samt restriktioner och begränsningar infördes.
Fru talman! Jag vill säga både till Oskar Lindkvist och till Tore Claeson att vi alltså har en lag och att vi har samlat erfarenheter och att det nu sker en översyn. Jag har följt affären Göta Finans, och jag tycker att det skulle vara mycket underligt om man inte har samlat erfarenheter från denna affär så att de kan beaktas i justitiedepartementet när denna översyn äger rum. Man har även lärt sig av erfarenheterna i Göteborgs kommun där man ändrat sina rutiner och inlett ett samarbete med Hyresgästföreningen som gör att man tycker att man har kommit mycket längre. Man har alltså lärt sig av det som har hänt, och de erfarenheter som har vunnits kommer man att ha nytta av när man i fortsättningen skall se över dessa frågor. När det gäller samarbetet med hyresgästorganisationerna och de erfarenheter som har vunnits i Göteborg säger man att allt detta kan klaras av inom ramen för gällande lag och att det alltså inte behövs några ändringar i lagen. Mitt svar till Oskar Lindkvist blir således just att man tar till vara det man har fått. Man har ju fått material även från Stockholm — det nämnde både Oskar Lindkvist och Tore Claeson tidigare i debatten. När det gäller Göta Finans-affären är det självfallet handeln med aktier och problemen i det sammanhanget som man ser över, och det görs alltså av departementet.
Fru talman! Vi fick viss vägledning av Kerstin Ekman i hennes senaste replik, nämligen att det skulle finnas material från departementet som knöt an till aktier. I slutet av 1981 sade bostadsministern i en debatt här i kammaren att den översyn som skulle ske gällde aktier och andelsförvärv. Vidare fanns det anledning att överväga utformningen av bestämmelserna i 4 § om förutsättningarna för tillstånd vid förvärv av hyreshus. Är det också detta som Kerstin Ekman åsyftar i svaret? I så fall visste vi ju det redan. Jag har fått den uppfattningen att utskottsmajoriteten gått och klämt på en hemlighet som skall offentliggöras av bostadsdepartementet. Därför är vi väldigt intresserade av att få reda på vad det kan vara. Kerstin Ekman säger vidare att vi har en lag, att vi har samlat erfarenheter och att vi på mycket nära håll har följt händelserna i samband med Göta Finans-affären. Vilken uppfattning har Kerstin Ekman själv om Göta Finans-skandalen? Den affären är ju en skandal av pyramidaliska mått som har inträffat på grund av att lagen om förvärv av hyresfastigheter är så bristfällig. Om vi hade haft andra krav när det gäller anmälan vid köp av hyresfastigheter, om vi hade haft ett centralt fastighetsägarregister och om vi hade skärpt kraven i fråga om förutsättningarna för lov att förvärva en hyresfastighet, hade vi klarat allt det här. Bostadsdepartementet hade då kunnat syssla med något annat. Exempelvis hade man kunnat ägna sig åt bostadsfrågan som är en av våra allra största frågor. Slutligen förstår jag inte det som Kerstin Ekman säger om hyresgäströrelsen i Göteborg. Hon säger att man där skulle vara nöjd med lagstiftningen och att en ändring inte behöver göras. Det är en helt häpnadsväckande uppgift. Jag kan tala om för Kerstin Ekman att vi har haft mycket nära kontakt med hyresgäströrelsen i västra Sverige i den här frågan. Man ansluter sig helt till de krav som vi har ställt i de motioner som nu diskuteras i kammaren. Jag vet inte vilka kontakter Kerstin Ekman har med hyresgäströrelsen. De uppgifter hon har lämnat här om sina kontakter därvidlag och om de uppfattningar man har är helt grundlösa.
Fru talman! Vi klämmer inte på några hemligheter. Det jag har sagt och det Birgit Friggebo sade i svaret i en interpellationsdebatt med Oskar Lindkvist i november är ju att man gör en översyn och att man bl.a. ser över bestämmelserna om tillståndspliktiga aktier, om andelsförvärv osv. Vidare har jag sagt att det vore underligt om inte de erfarenheter och de kunskaper som bl.a. Oskar Lindkvist har inte skulle finnas också inom departementet, som alltså gör en översyn. Erfarenheterna härav tas till vara. Sedan läggs de till grund för ett ställningstagande. Jag har inte sagt att jag har haft kontakt med Hyresgästföreningen. Men jag har sagt att kommunen har lärt av det som hände i Göta Finans-affären. Enligt vad man säger från kommunen förekommer samarbete med Hyresgästföreningen, och det klarar man inom ramen för den lag som finns.

Fru talman! I civilutskottets betänkande nr 20 behandlas två motioner om fastighetsbeteckningsreformen. Det är inte första gången riksdagen behandlar denna fråga. Bl. a. har den kulturella utarmning som ett slopande av ett mycket stort antal namn på fastigheter innebär engagerat många ledamöter av denna kammare vid åtskilliga tillfällen. Så sent som förra året avstyrkte ett enigt utskott förslag om omprövning av fastighetsbeteckningsreformen. Motiveringen var att man inom regeringens kansli övervägde lämpligheten och möjligheten att göra budgetmässiga besparingar inom fastighetsregisterreformen. I år är utskottet oenigt. Skälen är följande. Utskottsmajoriteten anför att det inte finns tillräckligt underlag för, som man säger, ”ett så ingripande beslut som att avbryta beteckningsreformen”. Man menar att sådant underlagsmaterial kan komma fram genom pågående remissbehandling av lantmäteriverkets utredning om möjligheterna att ändra reglerna för fastighetsbeteckningsreformen och att riksdagen bör avvakta förslag från regeringen. Redan tillgängligt material visar vilka stora fördelar som kan uppnås genom en förändring av beteckningsreformen. Detta understryks av Svenska kommunförbundets förslag till remissvar på lantmäteriverkets utredning. Kommunförbundet har exempelvis mycket noga analyserat statens och kommunernas kostnader för beteckningsreformen och anger dessa till minst 120 milj.kr., varav 90 miljoner inom de län där arbetet ännu inte påbörjats. Till dessa kostnader skall läggas de kostnader som reformen medför för enskilda fastighetsägare, kreditinstitut, försäkringsbolag m.fl. Förändringar i beteckningsreformen skulle alltså kunna resultera i mycket stora besparingar för alla berörda parter. I exempelvis Helsingborg uppskattas den kommunala fastighetsregistermyndighetens direkta kostnader till drygt 700 000 kr. Därtill kommer alla indirekta kostnader. Exploateringschefen i Söderhamn uppskattar att dessa indirekta kostnader för kommunens del uppgår till 12:90 per fastighet eller sammantaget 195 000 kr. Fru talman! Det är enligt vår uppfattning hög tid att förändra inriktningen av beteckningsreformen. Det är inte min avsikt att nu diskutera de olika förändringar som bör företas. Jag vill dock markera att jag har stor sympati för Kommunförbundets förslag, som innebär återgång till socken/stad som registerområde i de 30 av landets 279 kommuner som nu är intagna i det nya fastighetsregistret. De nykonstruerade dubbelnamnen blir då, om kommunen så önskar, åter enkla namn. I övrigt rubbas inte de redan genomförda beteckningsändringarna. Detta överensstämmer med kravet i motionen av Ivan Svanström m.fl. men också med de krav som förs fram i motionen av Rune Rydén m.fl. Vad vi reservanter i nuläget i första hand vill åstadkomma är att beteckningsreformen enligt gällande regler tillfälligt stoppas i avvaktan på förslag från regeringen om förändrad inriktning. Det kan inte vara rätt att föra in nya områden i systemet när en översyn är i sitt slutskede. Mot den här bakgrunden vill jag sammanfattningsvis yrka bifall till den moderata reservationen i civilutskottets betänkande nr 20.

Fru talman! Det är alldeles riktigt, som Bertil Danielsson antyder, att det här är en fråga som har diskuterats i många år. Jag tror att den har varit uppe till debatt praktiskt taget varje år under min riksdagstid, som har omfattat hela 1970-talet och litet till. När vi 1974 fattade beslutet — den s.k. kompromissen om fastighetsbeteckningsreformen — trodde jag att vi skulle få lugn för framtiden. Men de motioner som har väckts i år och förra året visar att så inte blev fallet. Det är i och för sig förvånande att det inte blev lugn efter det beslutet. Visserligen hade det legat känslomässiga överväganden — som med allt sitt patos varit värda all respekt — bakom vissa av framstötarna. Men jag trodde att inte minst det faktum att en av motionärerna på ett avgörande sätt bidrog till den kompromiss som då gjordes skulle vara en garanti för att det blev ett bestående beslut. Så är emellertid inte fallet. Till yttermera visso annonserade regeringen i sitt sparnit förra året att det kanske fanns någonting att spara här. Detta har tydligen inspirerat motionärerna att i år yrka på ett stopp för genomförandet av reformen och en återgång till tidigare förhållanden, främst när det gäller registerområdet. Man skall vara medveten om att ett sådant stopp och en återgång till de gamla registerområdena innebär ett totalt reformstopp — under tiden måste man nämligen bygga om nuvarande driftsystem I, så att det klarar den saken. Det är visserligen möjligt, men då drar man på sig ytterligare kostnader för systemombyggnad — det skall man också vara medveten om. I den promemoria som lantmäteriverket på uppmaning av regeringen presenterat om möjligheterna att spara på den här delen av fastighetsdatareformen har skisserats ett antal alternativ som innebär olika grader av besparingar på de 30 miljoner som man beräknar att namnreformen kostar. Om man väljer det mest ingripande alternativet, nämligen återgår till de gamla registerområdena, inte gör någon namnöversyn, inte gör någon tätortsreform och inte heller gör någon namninventering, sparar man bara hälften av dessa 30 miljoner. 15 miljoner går alltså ändå åt till kringkostnader. Den del av reformen som är mest omstridd är, som jag antydde, registerområdesreformen, dvs. frågan om man skall ha kommunen eller socknen som fastighetsregisterområde. Det momentet i reformen har av lantmäteriverket beräknats omfatta 20 26. Utslaget på de återstående fastigheterna i landet skulle detta innebära en kostnad av 2 kr. per fastighet. Hela namnreformen med alla dess fyra moment skulle, utslaget på samma sätt, kosta 10 kr. per fastighet för lantmäteriverket och andra inblandade organ, såsom länsstyrelser och centralnämnden för fastighetsdata. Ett annat argument som har framförts är de stora följdkostnader som skulle krävas, utöver dessa 30 miljoner. Det har figurerat olika siffror. Jag vill minnas att i motionerna belopp omkring 100 milj.kr. inte varit ovanliga. Nu hör jag av Bertil Danielsson att Kommunförbundet beräknar ett ännu större antal miljoner. Det är tydligt att uppgift här står mot uppgift. Lantmäteriverket beräknar utifrån sin kompetens på området att det skulle bli omkring 25 milj.kr. i följdkostnader. Den uppskattningen grundar sig på — visserligen ett fåtal — enkäter i de kommuner som har berörts av reformen. Civilutskottets majoritet menar, liksom departementschefen, att det är vällovligt att spara på allt, inkl. namnreformen, men underlaget är ännu alltför bräckligt för att ta ett slutgiltigt beslut om i vad mån och på vilket sätt man skall spara. Det jag nyss sade om den stora diskrepansen i fråga om det antal miljoner som uppges kunna sparas styrker ju att underlaget i dag inte är tillräckligt. Därför har civilutskottets majoritet stannat för att föreslå att kammaren avslår motionerna. Fru talman! Jag vill avsluta detta inlägg med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Som det har sagts tidigare i kväll är det säkerligen få enskilda reformer av administrativ och teknisk karaktär som har diskuterats så ofta och så länge som fastighetsbeteckningsreformerna. Riksdagen har under årens lopp behandlat dessa frågor vid ett stort antal tillfällen, med anledning av förslag från regeringen och med anledning av enskilda motioner. Under förra riksmötet t.ex. var jag en av författarna till en motion som föreslog att beteckningsreformen skulle ses över och omprövas. Motionen avslogs med hänvisning till att man inom regeringskansliet övervägde lämpligheten och möjligheten att utreda om det fanns ytterligare budgetmässiga besparingsmöjligheter inom denna sektor. I årets budgetproposition redovisas översiktligt det utredningsarbete som bedrivs av lantmäteriverket för att söka besparingar genom att se över reglerna för beteckningsreformen. I bil.

På mig verkar detta som den obotfärdiges förhinder. Fru talman!

Erfarenheter och uppgifter som kommit fram under genomförandet visar att de grunder på vilka det ursprungliga beslutet fattades var, lindrigt sagt, otillfredsställande. Man kan utan tvekan säga att hela beteckningsreformen framstår såsom onödig. Användningen av ADB-teknik förutsätter i vart fall inte numera ett enhetligt beteckningssystem. Beteckningssystemet är inte heller enhetligt enligt nu gällande bestämmelser. Några egentliga kostnadskalkyler för reformens genomförande, där man redovisar samtliga kostnader för samtliga inblandade parter, har heller aldrig resulterats för riksdagen. Nuvarande erfarenheter visar enligt min mening klart att kostnaderna för landet är betydande och att de vida överstiger de uppskattningar som gjordes av t.ex. 1976 års fastighetskommitté. En dominerande andel av genomförandearbetet och kostnaderna drabbar kommunerna, om man betraktar följdverkningarna hos t.ex. byggnadsnämnder, fastighetskontor, gatukontor, stadsingenjörskontor m.fl. Utöver kostnaderna kvarstår de principiella och praktiska invändningarna, och kritiken mot beteckningsreformen finns kvar i mycket stor utsträckning. Många tusen fastigheter kommer att få sina namn ändrade, vilket orsakar fastighetsägare, brukare, hyresgäster, inteckningshavare, kommunala och statliga myndigheter samt banker och andra inrättningar såväl besvär som ett avsevärt merarbete. Forskning om hembygden och släkten och f.ö. all forskning där fastighetsnamnen spelar någon roll försvåras och i vissa fall nästan omöjliggörs. De nya beteckningarna blir, som har sagts här tidigare, ofta mycket långa, klumpiga och ologiska och kommer att få mycket svårt att slå igenom ute i bygderna. Dessa invändningar är enligt min mening, fru talman, mer än tillräckliga skäl för att nu ompröva beteckningsreformen. Jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen. Sven Eric Åkerfeldt sade att det skulle kosta väldigt mycket pengar att bygga om driftsystem I. Jag menar att det finns stora förutsättningar att helt enkelt stoppa den reform som nu pågår och börja om från början. Vi är faktiskt med den reform som f. n. pågår låsta i ett gammalt system, som är präglat av 1960-talets datautveckling och det — skall vi kalla det så — likriktningsraseri som då präglade samhällsarbetet. Detta system behövs inte alls i dag. Det finns inga som helst tekniska eller datamässiga svårigheter att bygga upp ett system, där man inte behöver göra några som helst förändringar av fastighetsförteckningarna men ändå uppnår samma effektivitet i själva databearbetningen. Det finns modern, billig och effektiv datateknik för detta i dag. Låt oss gå över till den tekniken.
Fru talman! Om man ser till den redovisade kostnadsbilden, är det givetvis lätt att kritisera en sådan här reform, som har haft denna utveckling av kostnadsbilden sedan 1968. Men alla reformer görs inte för att åstadkomma kostnader, utan man vill också ha intäkter. Det är helt givet att denna reform också åstadkommer intäkter, även om det inte i dagens läge har redovisats så utförligt. Men det är ostridigt att intäkter finns. Debatten blir litet sned, om man inte tar hänsyn även till detta. Reducerar man de angivna kostnaderna med bara någon form av intäkter, blir kostnaderna genast mycket mer hanterliga och förefaller inte så avskräckande. När vi skall behandla den dataproposition som nu är avlämnad till riksdagen, finns det anledning att närmare gå in på vilka positiva effekter vi kan få av dagens system och det system som därför föreslås på något längre sikt. Nu säger Håkan Rydén att de gamla beteckningarna mycket väl kan användas med dagens datateknik. Visst kan de det, men i dagens läge och på kort sikt får vi arbeta med det driftsystem som vi har, nämligen driftsystem I. Där passar beteckningarna inte lika bra in, även om man har gjort modifieringar genom åren som skulle kunna göra detta möjligt. Stora modifieringar har gjorts även när det gäller själva beteckningsreformen. Men vi skall komma ihåg att hela fastighetsregisteromläggningen inte bara är en beteckningsreform. Det finns också många andra moment i detta som måste bedömas samtidigt. Slutligen säger Håkan Rydén att de nya, krångliga namnen kommer att få mycket svårare att slå igenom, samtidigt som han säger att de gamla beteckningarna kommer att glömmas bort och få svårt att leva vidare och att det blir svårt för släktforskare. Den argumenteringen tycker jag inte riktigt går ihop. Men bortsett från det: Det är väl ingen risk i dag att sådana namn som har hävd inte kommer att leva vidare. Det finns möjligheter att få dem antecknade som särskilt namn i det nya registret, och de kommer att leva kvar på kartor. Och i folkmun kommer de naturligtvis att leva betydligt längre än någon av oss debattörer.
Fru talman! Sven Eric Åkerfeldt kallade mig för Håkan Rydén. Men min bror är inte tillräckligt gammal för att komma in i riksdagen ännu, fast den tiden kanske kommer. Sven Eric Åkerfeldt tog upp detta med kostnaderna och sade att om man kan visa på intäkter så blir bilden helt annorlunda och betydligt mer positiv. Ja, det får vi innerligt hoppas. Men man bör väl väga kostnaderna och intäkterna mot varandra, och om man gör det visar det sig i det här fallet att man får en sned balans, där kostnaderna klart överväger. Som har visats av bl.a. Bertil Danielsson är det mycket stora summor som den här reformen kostar — kostnader som enligt min och andras uppfattning är helt onödiga. Det finns mycket stora möjligheter att använda nya, billigare system som gör det möjligt att använda de nuvarande fastighetsbeteckningarna. Det nuvarande systemet plockar ju bort en del fastighetsbeteckningar och konstruerar nya och svåra namn. Använder man de nya systemen behöver man ju inte heller hänge sig åt förhoppningen att de gamla namnen får leva kvar i folkmun, som Sven Eric Åkerfeldt uttryckte det — att den muntliga traditionen lever kvar ute i församlingarna och kommunerna. Är det på det viset vi skall registrera fastigheter? Nej, låt oss i stället stoppa den här reformen och använda den nya teknik som finns, till båtnad både för folkhushållet och för de enskilda individer som detta reformarbete drabbar.
Fru talman! När det gäller frågan om registerområden, som har varit central i diskussionen, får vi inte glömma bort att det finns rent praktiska fördelar med att ha kommunen som registerområde, främst detta att fastighetsnamnen blir lokaliserande på ett helt annat sätt. Det är till den änden som vii reformen har gjort dubbelkonstruktioner av namn. Vi skall väl inte kasta ut barnet med badvattnet innan vi vet vilka ändringar vi kan göra i reformen. Slutligen ber jag Rune Rydén om ursäkt att jag i debattens hetta förväxlade honom med en Håkan Rydén, som likaledes är mycket sympatisk.
Fru talman! Man behöver faktiskt inte ha kommunen som bas i den här registeromläggningen. Det är klart att Sven Eric Åkerfeldt har rätt i att det leder till en del praktiska fördelar, men det leder enligt min uppfattning till klart fler och mer besvärliga nackdelar. Och när det med den nya datatekniken inte kostar någonting att använda socknen som bas — där man sedan kan gå upp i en högre nivå med kommunen som bas — så varför låta hela detta dyra och besvärliga arbete fortgå? Jag kan inte se något som helst motiv för det mer än en låsning vid det gamla beslutet från 1974. Här kan vi i stället spara hundratals miljoner och låta människor behålla de fastighetsbeteckningar som de i många fall är fästa vid och som det orsakar dem mycket besvär att få ändrade till nya.

Fru talman! Det har sagts i debatten att det på 1970-talet förekom många känslomässigt underbyggda uttryck. Detta har företrädare för civilutskottet sagt. Eftersom jag i högsta grad var invecklad på den tiden i dessa s.k. känslomässiga uttryck, vill jag verifiera att det låg mycket känsla bakom de framställningar som så småningom ledde till att det tvärsigenom alla partier i denna församling blev en så stark opinion att inte ens civilutskottet kunde bortse från den. Ute i landet sköttes denna opinionsbildning i hög grad av folk från olika läger. Jag kunde konstatera att man samma vecka skrev artiklar emot denna beteckningsreform i såväl konsumenttidningen Vi som Lantbrukarnas riksförbunds tidning Land. Det tar jag som intäkt för att här fanns en stark och bred opinion — kalla den gärna känslomässigt betingad. Jag har aldrig i min politiska verksamhet varit oroad över att man också lägger in sådana bedömningar i de politiska avgöranden vi är tvungna att fatta. Sven Eric Åkerfeldt har sagt att han hade hoppats att 1974 års kompromiss skulle stå sig. Jag var i hög grad ansvarig för den kompromissen. Vi skriver i vår motion — jag vill anföra det här — att Riksförbundet för hembygdsvård, den samlade hembygdsrörelsens riksorganisation som jag fortfarande är ordförande i, har lojalt följt den kompromiss som träffades 1974.

Man har alltså inte längre som 1968 eller som 1974 behov av att göra ett för stad och landsbygd s.k. enhetligt registersystem. Det är då enligt vår uppfattning angeläget att man nu stoppar den pågående reformen i väntan på ytterligare utredningar beträffande kostnader och annat som kan behövas. Här har diskuterats kostnader. Jag är övertygad om att kostnaderna kommer att bli ännu större om man inte nu avbryter denna reform. Det har sagts att man från början — och jag minns beloppen — räknade med att kostnaden skulle bli 50 000 milj.kr. för staten. Nu bedöms kostnaden för staten bli snarare över än under 500 000 milj.kr. Det kallar jag en betydande förändring. Kommunernas tillkommande kostnader har Svenska kommunförbundet, som här anförts tidigare, uppskattat till över 100000 milj.kr. Vad kostnaderna blir för enskilda, för banker osv. är svårare att bedöma. Eftersom det är möjligt att nu bibehålla socknen som registerområde och ändå utnyttja den nya datatekniken, finns det enligt min mening ingen anledning att icke utnyttja tillfället och avbryta reformen. Jag vill påstå att den motion i detta ärende som jag och ytterligare tre centerpartister har inlämnat till årets riksdag har förts upp tillsammans med den andra motionen i den reservation som är fogad till utskottets betänkande. Jag ber, fru talman, att med dessa ord få yrka bifall till den reservationen.

Fru talman! Det är ett allmänt önskemål att vi skall öka virkesuttaget i skogarna. En förutsättning för det är att skogsbruket har tillgång till bra kartmaterial. Det gäller både kartor över skogsvägar och information om hur skogsbeståndet ser ut. Det bästa material som man kan få fram för detta ändamål är s.k. ortofotokartor, som görs genom flygfotografering. För att kunna framställa dessa kartor har lantmäteriverket i år i sin petita begärt 1 milj.kr. av regeringen. Regeringen har ansett att den icke kan få fram dessa pengar. I en motion till detta riksmöte har jag och några medmotionärer framfört att det vore riktigt att ge lantmäteriverket dessa medel för att det skall kunna tillgodose det behov av sådant här kartmaterial som skogsbruket har. Utskottsmajoriteten säger dock nej till detta med hänvisning till det statsfinansiella läget. Lantmäteriverket får klara sig med de medel verket har, säger utskottsmajoriteten. Vi har inte kunnat nöja oss med det. Vi tycker att det är en ganska kortsiktig bedömning som majoriteten gör. Lantmäteriverket tar ju betalt för dessa tjänster, varför verket så småningom fårin pengarna. Samtidigt gör alltså verket skogsbruket en stor tjänst, som på detta sätt får möjlighet att snabbt öka virkesuttaget i skogarna. Med det anförda vill jag, fru talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till civilutskottets betänkande nr 21.

Fru talman! Jag vill gärna instämma med Rolf Dahlberg när det gäller nödvändigheten av att vi avverkar skog där det så går att göra för att få fram skogsråvara. Men jag är inte lika övertygad om att just denna miljon erfordras för att man skall åstadkomma det resultatet. Redan nu görs det betydande insatser när det gäller kartläggning som finansieras med statsmedel. Jag tror att dessa insatser är mycket bra prioriterade. De sker nämligen i form av de strukturåtgärder — fastighetsbildningsåtgärderna — som nu sätts in i främst Kopparbergs län, men även i andra län i landet. Där finns det verkligen behov av en kartläggning för vägdragning i sådana områden där det finns stora kubikmassor att ta ut. Statens insatser får här formen av förrättningsbidrag. Det tror jag är ett mycket bra sätt att använda pengarna på. Vi i utskottsmajoriteten menar att man — i god samverkan med näringen — inom ramen för ett anslag på ca 92 milj.kr. bör kunna få fram 1 milj.kr. för detta ändamål. Det har varit motivet för att utskottsmajoriteten inte har tillstyrkt kravet på ytterligare pengar till denna verksamhet. Men vi tackar naturligtvis för den moderata gruppens välvilja mot skogsbruket. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I anslutning till propositionen om Sveriges riksvapen och Sveriges flagga har jag väckt tre motioner. I motionen 2182 föreslår jag att den flerhundraåriga traditionen med den tretungade flaggan som statsflagga återinförs och att den nu vanliga tvärskurna flaggan används som nationalflagga. Jag nämner i min motion att riksdagen så sent som 1906 hissade den tretungade flaggan. Sedan dess har dock den tungade flaggan enbart varit förbehållen försvarsmakten. Jag tycker att det är fel att ha olika flaggor för militär och civil statsverksamhet. I Danmark är den tretungade flaggan både statsoch örlogsflagga och den tvärskurna nationalflagga. Det är alltså den ordningen jag vill ha även i Sverige. Den andra motionen som jag har väckt handlar om flaggdagarna. Frågan om allmänna flaggdagar har ju alltid intresserat riksdagen. Jag har själv tidigare motionerat om att göra bl.a. valdagen till allmän flaggdag. Jag tänkte upprepa detta krav under den allmänna motionstiden i år, men då en särskild proposition aviserades inväntade jag denna. Jag ser nu med glädje att, i överensstämmelse med utredningens förslag, valdagen upphöjs till flaggdag. Den översyn över flaggdagarna som gjorts — själva utredningen utfördes ju för åtskilliga år sedan — är enligt min mening inte tillräckligt långtgående. Den överensstämmer inte med devisen ”med folket i tiden”. Man har med andra ord inte beaktat utvecklingen i samhället när det gäller det ceremoniella förfarandet med vår flagga. När nu flaggdagarna intas i en särskild förordning, tycker jag att det hade varit ett lämpligt tillfälle att anpassa dem till svenska folkets ändrade vanor. Jag menar då i första hand de kungliga namnsdagarna. Det är nog inte många som hissar flaggan vid namnsdagar inom familjen. De kungliga namnsdagarna inger väl knappast heller någon känsla av högtid och fest längre. Jag tycker alltså att de kungliga namnsdagarna inte bör vara officiella flaggdagar. När det gäller den kungliga Nr 121 familjen räcker det mer än väl att ha konungens och drottningens Torsdagen den födelsedagar som flaggdagar. Frågan är väl om det inte kunde ha räckt med = 15 april 1982 enbart kungens födelsedag — det är ju ändå han som är landets statschef. — Vi har vidare haft traditionen att flagga den 6 november på grund av = Sveriges riksvapen Gustav II Adolfs död vid Lätzen 1632. Det är väl knappast någon som och Sveriges flaguppfylls av nationalistisk yra över hans krigiska bravader. Hans krig nerei ga Europa mot Polen, Ryssland, Baltikum och Preussen är det svårt att finna motiv för. Hans tyska fälttåg inger i stället hos de flesta människor känslor av obehag. Glansen kring guldkonungen från Norden har bleknat, och nog förefaller det absurt att vi skall fortsätta att hylla detta erövringskrig med allmän flaggning. Sverige har gjort stora insatser för fred och avrustning. Skall vi då högtidlighålla ett fullständigt meningslöst krig och glorifiera krigshandlingar på detta sätt? Det enda goda som jag hade av detta ”äreminne” var när jag i lumpen på 1940-talet fick extra förplägnad den 6 november. Jag vet inte om den ordningen fortfarande tillämpas. Det kan tilläggas att i betänkandet från 1966 om rikets vapen och flagga Gustav Adolfs-dagen tagits bort som allmän flaggdag. Utredaren Mauritz Winjbladh motiverade borttagandet med att dagens innebörd inte längre kunde anses stå levande för medborgarna och att därför anledning ej fanns att bibehålla dagen såsom allmän flaggdag. Det enda motiv för ett bibehållande är enligt justitiedepartementets promemoria att ha någon dag förutom den 6 juni som erinrar om vårt lands historia. Självfallet kan från denna synpunkt, säger man, åberopas andra dagar än just Gustav Adolfsdagen, men denna dag har dock så länge varit flaggdag att den inte lämpligen bör bytas ut. Man kan knappast med fog påstå att argumenten för den 6 november som flaggdag är starka. Den 6 november är inte något som vi med stolthet minns från vår historia. Ett erövringskrig ute i Europa långt från Sveriges gränser är ingenting som bör firas med allmän flaggdag. Min tredje motion är litet mer invecklad. Motionen gäller det svenska statsvapnet. Vi har nu stora och lilla riksvapnet, eller — som den rätta benämningen borde vara — konungavapnet och statsvapnet. För den statliga verksamheten bör det räcka med ett vapen som man hart.ex. i Finland och Norge. Sveriges statsvapen bör enligt min mening vara det med trekronorssymbolen. I fråga om Konungens vapen bör kungen själv bestämma. Jag vill också, fru talman, passa på att rätta till ett feltryck i min motion 2184. I mitt förslag till lag om Sveriges statsvapen står det i 5 § i den tryckta motionen: ”I frågor rörande statsvapnet är riksantikvariatet sakkunnig myndighet.” Det är givetvis riksarkivet som är sakkunnig myndighet, vilket väl alla torde ha förstått. Fru talman! Jag har gjort denna presentation av mina motioner eftersom utskottet i sitt betänkande på ett, som jag tycker, ovanligt kortfattat och summariskt sätt har behandlat motionerna. Man har inte gått in i någon sakargumentering utan har helt kategoriskt hänvisat till det utredningsarbete som föregått propositionen. Nog lever vi i besparingstider, och helt visst har utskottet större och 143 viktigare frågor att behandla. Men jag tycker att även frågorna om vårt riksvapen och vår flagga kunde ha motiverat en något utförligare behandling. Nåväl, det är nu inte mycket att göra åt detta mot ett enhälligt utskott, även om det enligt min mening blivit en bättre slutprodukt om mina ändringsförslag hade bifallits. På en punkt, som för mig är mest angelägen, vill jag dock försöka att få en ändring till stånd. Det gäller den 6 november som flaggdag. Som jag tidigare har framhållit anser jag det högst olämpligt att fortsätta att hylla minnet av Gustav II Adolfs krigiska bedrifter på 1600-talet. Sverige är ju känt för sitt energiska arbete för fred och nedrustning — ett arbete som alla partier är överens om. Ändå skall vi ha kvar den 6 november som en minnesdag. När nu flaggdagarna får en mera officiell status, genom en av regeringen utfärdad förordning, är det ett lämpligt tillfälle att undanta denna dag. Det tillkommer ju som bekant två nya i stället. Det har i kammaren utdelats ett särskilt yrkande med förslag till ändring, - och det lyder: Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till detta ändringsförslag.

Fru talman! Den fråga som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 26 kan synas ha ringa vikt jämfört med andra frågor som vi har att besluta om här i kammaren. Frågan om Sveriges riksvapen och Sveriges flagga har emellertid stor symbolisk betydelse, och särskilt flaggan har stor betydelse som symbol för en sammanhållen svensk nation. Detta kommer till uttryck genom den särskilda betydelse som flaggan har inom det svenska försvaret. Den nationella sammanhållningen har ansetts stå över partioch klassgränser. Men i verkligheten har det inte alltid rått en sådan nationell enighet. Den som har varit förtryckt och fått en orättvist liten del av de nyttigheter som produceras i samhället har haft svårt att känna samhörighet med dem som orättvist och ofta orättmätigt har tillägnat sig en stor del av de samlade materiella nyttigheterna. Ett starkt folkförsvar grundat på allmän värnplikt skall och måste bygga på det faktum att folkets breda lager anser sig ha något att försvara i ett socialt rättvist samhälle. Ett sådant har vi inte fullt ut i dag, men det är ett rättvisare och mera jämlikt samhälle än vi hade vid den tid då våra riksvapen och vår flagga kom till. Mot den bakgrunden är det väsentligt att riksvapnens utseende och flaggans användning återspeglar viktiga händelser i det svenska folkets historia. Hur dessa strävanden skall kunna komma till uttryck bör regeringen ges i uppdrag att utreda och lägga fram förslag om till riksdagen. Vi menar att en sådan utredning skall utgå ifrån att det, som vi säger i vår motion, är plogens, räfsans, sågens och hammarens folk som har byggt vårt land och inte de feodala skikt vars överhetssignaler återspeglas i våra riksvapen. Vad gäller våra flaggdagar bör de anknyta till viktiga händelser i vårt och Nr 121 andra folks liv och inte direkt till den monarki som vi för vår del alltjämt Torsdagen den betraktar som en feodal kvarleva från en gången tid. Det i propositionen och 15 april 1982 utskottsbetänkandet framlagda förslaget, att regeringen skall kunna besluta om ordningen för flaggdagar, yrkar vi avslag på. Vår motivering är att denna fråga bör ligga kvar hos rikets högsta beslutande organ, riksdagen, som ju är direkt vald av folket och i valen direkt ställs till ansvar inför folket. Jag bedömer den nationella sammanhållningen och uppslutningen kring vår lilla nation som viktiga i en orolig värld inför en oviss framtid. Vill vi stärka denna sammanhållning, måste vi ständigt fatta beslut här i riksdagen som städse gör vårt samhälle allt rättvisare och tilldelar envar medborgare här i landet ett tryggt liv. En sådan strävan måste också komma till uttryck både i utformningen och i användningen av rikets symboler, riksvapnen och flaggan. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 1981/82:2190. Om det blir omröstning om herr Hjorths särskilda yrkande, som överensstämmer med ett delkrav i vår motion, kommer vi att stödja också det.

Fru talman! Regeringens förslag till ny lagstiftning om Sveriges riksvapen och Sveriges flagga bygger på ett mycket omfattande utredningsmaterial och på beställningar från riksdagen. Förslagen har i två omgångar varit föremål för remissbehandling. De frågor som tas upp i motionerna om riksvapnens utseende och användning, om flaggdagarna, om flaggans utseende och om användningen av den tretungade flaggan har behandlats med stor noggrannhet. Vad gäller särskilt en rad heraldiska frågor har det under utredningsarbetets gång framförts skilda meningar av olika specialister, och en del av dessa specialisters synpunkter, som inte har blivit tillgodosedda i propositionen, återkommer i motionerna. I viss mån gäller motsättningarna vad som kan påstås ha urgammal hävd och vad som har gammal hävd, dvs. om man skall gripa tillbaka till det som möjligen kan ha gällt för mycket länge sedan eller om man skall nöja sig med det som nu har en stabiliserad tradition. Det gäller också en sådan sak som användningen av den tretungade flaggan. Propositionen ansluter sig i stort sett till det som nu kan anses ha en välgrundad tradition. Utskottet har inte funnit grundad anledning till ett annat synsätt, utan biträder härvidlag liksom i övrigt propositionens förslag och avstyrker motionerna. Vad gäller flaggdagarna, som Nils Hjorth berörde, innebär förslaget en kombination av tradition och förnyelse. De gamla flaggdagarna behålls, men två nya läggs till, nämligen dagen för riksdagsval och FN-dagen. Därmed markeras dels vårt fosterländska sinnelag, dels vår öppna internationalism. Det är ingen dålig kombination. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det kom i alla fall några synpunkter på den här frågan från utskottets talesman. Annars trodde jag faktiskt att man inte hade någon egen uppfattning i dessa frågor. Bertil Fiskesjö talade när det gällde flaggdagarna om tradition och förnyelse. Det har jag noterat, och jag har ingenting emot de två nya flaggdagarna. Bertil Fiskesjö sade att det skulle tilltala vårt fosterländska sinnelag. Jag har verkligen svårt att känna något fosterländskt sinnelag om man hissar flaggan den 6 november. Flaggdagarna har hittills haft karaktären av en inofficiell rekommendation. Denna tillkom på initiativ av bestyrelsen för Svenska flaggans dag. I propositionen anmäls en reglering av de allmänna flaggdagarna, vilka därmed får en mer officiell status. Därför är det inte oviktigt att riksdagen uttalar sin mening om förslaget vilka dagar man officiellt skall hissa flaggan. Privat kan man ju själv avgöra vilka dagar man anser att detta skall göras, men jag antar att förordningen även härvidlag har en viss påverkan. Skall man hissa flaggan den 6 november borde det i så fall vara på halv stång. För resten är det i grund och botten fel att Gustav II Adolf dog den 6 november. Enligt den då rådande tideräkningen dog han nämligen den 16 november. År 1753 övergick Sverige från den julianska till gregorianska tideräkningen. Tidsskillnaden mellan den gamla och den nya tiden var år 1753 11 dygn. När reformen genomfördes slopades de sista 11 dagarna i februari. Efter den 17 februari följde alltså den 1 mars. Man kan alltså säga att vintern gick fort det året. Bortsett från detta finns det ingen anledning att ha kvar den 6 november som allmän flaggdag. Denna dag — hur felaktig den än är — påminner om vår kungs krigiska härjningar nere i Europa på 1600-talet. Det är inte något som vi med stolthet minns från vår historia. Därför yrkar jag bifall till det särskilda yrkandet.
Fru talman! Bara en enda kommentar! Nils Hjorth antydde att utskottet skulle ha behandlat de här frågorna på ett nonchalant sätt. Så är inte fallet. Utskottet har tagit fram ett mycket gediget material, som vi i utskottet har studerat. Det är efter en genomgång av detta gedigna material som utskottet har kommit fram till ståndpunkten att utskottet bör biträda propositionen.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig om jag anser att regeringens sparmål också kan uppnås genom höjningar av arbetsgivaravgifterna. Det av regeringen i budgetpropositionen angivna sparmålet ligger fast, vilket också anfördes vid besvarandet av tidigare fråga av Bo Lundgren. Sparmålet kommer att uppnås inom ramen för de offentliga utgifterna. Beträffande företagshälsovården kommer formerna för ersättning till uppnå regeringens sparmål arbetsgivarna att ses över. Samtidigt får övervägas om ersättningsreglernas utformning bör ändras med hänsyn till företagshälsovårdens inriktning. Arbetsmarknadens parter är eniga om företagshälsovårdens stora betydelse. Jag har också funnit ett gemensamt intresse för att finna ändamålsenliga former för att finansiera en fortsatt utbyggnad av företagshälsovården. Arbetet med denna fråga fortsätter. Det gäller här bl.a. att klara ut den framtida verksamhetens innehåll och utformning samt i vilken utsträckning den skall finansieras genom generella avgifter resp. betalning direkt av de berörda företagen. Regeringens avsikt är att fortsätta kontakten med arbetsmarknadens parter i denna fråga.

Herr talman! Jag besvarade faktiskt denna fråga på ett likartat sätt vid den Fredagen den tidigare debatten, men det skall vi väl inte tvista om i dag. Vi har ett totalt 16 april 1982 sparmål, och det är det som är det viktiga. När det gäller företagshälsovården pågår utredningsarbete, och vi måste avvakta och se vad de parter som har ett utomordentligt intresse i den här frågan har att säga. Jag är lika medveten som någonsin Bo Lundgren om de samband som finns mellan å ena sidan höjda avgifter och andra belastningar på företag och enskilda och å andra sidan inflationseffekten. Det är därför som det är viktigt att slå fast, att när det gäller totalbilden måste sparmålet uppnås genom nedskärningar i de offentliga utgifterna. Hur den slutliga utformningen av företagshälsovården kommer att se ut är det för tidigt att uttala sig om nu. Vi kommer att ta stor hänsyn till vad arbetsmarknadens parter säger. Och då skall naturligtvis avgifter i det sammanhanget vägas in tillsammans med andra avgifter, så att man inte bakvägen når en oönskad effekt. Det är totalbilden, Bo Lundgren, som är intressant — inte bara en enskild fråga — när vår uppgift är att hjälpas åt för att komma till rätta med den svenska ekonomin.

Herr talman! Det är faktiskt, Bo Lundgren, vad som står i mitt svar — dvs. att sparmålet skall uppnås inom ramen för de offentliga utgifterna.

Herr talman! Kjell Nilsson har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser vidta för att Brygginvest AB skall ges möjlighet att aktivt gripa in i det alltmer besvärande läget i bryggeribranschen, dels vilka konkreta åtgärder jag avser 157 vidta för att åstadkomma konkurrensneutralitet för läskedryckerna och lindra beskattningen av lättöl. Låt mig inledningsvis slå fast att det finns en högst betydande överkapacitet i branschen. Kapaciteten måste därför dras ned. Denna uppfattning delas av Brygginvests styrelse. Brygginvest har på olika sätt deltagit i arbetet med att strukturera den svenska bryggeriindustrin. Således har man medverkat till den samordning som skett mellan Grängesberg och Risingsbo resp. Åbro och Nässjö bryggerier. Vidare har Brygginvest inträtt som delägare i Åbro. Under hösten och vintern har Brygginvest också medverkat i de diskussioner som förts mellan Grängesbergs bryggerier och Pripps angående en eventuell försäljning av Falkenbryggeriet. Jag kan mot den bakgrunden konstatera att Brygginvest redan nu på ett aktivt sätt deltar i det strukturarbete som pågår inom bryggeribranschen. Det finns enligt min mening inte anledning för regeringen att i dagsläget ingripa aktivt i detta arbete. Vad slutligen gäller frågan om beskattning av läskedrycker och lättöl vill jag hänvisa till den proposition om höjning av skatten på alkoholdrycker m.m. som regeringen nyligen lämnat till riksdagen och där bl.a. denna fråga tas upp. Den sänkning av skatten på kolsyrade läskedrycker och lättöl som föreslås där innebär en förbättring av bryggeriernas konkurrenssituation.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret på min interpellation. Svaret är vänligt hållet, men det ger inget som helst besked om de frågor som är så aktuella för bryggerinäringen. Det är egentligen typiskt för hur regeringen har arbetat med bryggerifrågorna. Man har inte velat ta något ansvar för bryggerinäringens utveckling. Och budgetministern avslutar sitt svar med att säga att det inte heller i dagsläget finns någon anledning för regeringen att ingripa aktivt i arbetet. Det är precis det som Brygginvest och hela bryggerinäringen begär. Gör någonting nu! Rädda det som finns kvar av bryggerinäringen i vårt land! Brygginvest har vid ett flertal tillfällen sedan 1980 belyst bryggeribranschens olika problem. Det understryker också budgetministern vänligt. Men det saknas helt stöd från regeringen för de åtgärder som måste vidtas. Brygginvest har kommit med ett stort antal olika förslag till och modeller för hur vi skulle kunna lösa bryggerinäringens problem. Men regeringen har intagit den ståndpunkten att man inte bör göra någonting. Det är, herr budgetminister, anmärkningsvärt att det är på det sättet. Det gäller särskilt som budgetministern samtidigt säger att man sedan 1980 har varit medveten om de stora problem som bryggerinäringen dras med. Ett av dessa stora problem är överkapaciteten. Vi har en mycket stor överkapacitet i vårt land. Det hänger delvis samman med politiska beslut. När man i denna kammare fattade beslut om att ta bort mellanölet, fick vi en stor överkapacitet i bryggerinäringen. Det är ett beslut som naturligtvis också statsmakterna får ta ett visst ansvar för. Men från Brygginvests sida menar vi att det bör finnas andra vägar när det gäller att lösa överkapacitetsproblemet. Vi har en import som måste oroa alla dem som ser de aktuella siffrorna. Importen av det vanliga s.k. folkölet har ökat med hela 38 26 mellan 1980 och 1981. Dessa procentsiffror säger kanske inte så mycket. Men det är ändå 16,26 miljoner liter öl som vi importerar. Om vi kunde minska denna import och om vi kunde åstadkomma någon form av export av svenskt öl, skulle vi på det sättet kunna trygga sysselsättningen vid våra bryggerier. Exporten är högst obetydlig. Det finns — om vi engagerade oss i bryggerinäringens problem, skulle vi kunna konstatera det — en möjlighet att sälja svenskt öl också på utlandsmarknaden. Brygginvest hade i uppdrag att dels ta fram en strukturplan — det gjorde man, och en sådan plan presenterades 1980 —, dels peka på hur branschen skulle kunna bantas, i socialt acceptabla former. Vi fick också i uppdrag av riksdagen att försöka lösa sysselsättningsproblemen när det gäller den överblivna arbetskraften. Det gällde att skapa en livskraftig produktion av något slag. Vi skulle också enligt riksdagens beslut bygga upp ett livskraftigt konkurrensalternativ. Ett av de bryggerier som nu läggs ned — Tingsryds bryggeri — fanns med i den strukturplan som Brygginvest lade fast. Bryggeriet skulle vara kvar. Förslaget rönte ett positivt mottagande när det presenterades. I dag beslutar jätten i bryggerisammanhang, Pripps, att bryggerierna i Tingsryd, Torsby och Gällivare skall läggas ned, trots att riksdagen vid flera tillfällen har uttalat att dessa bryggerier skall vara kvar. Åtgärderna drabbar orter i län som tidigare har haft svåra problem. Om vi tar mitt eget hemlän, kan vi konstatera att Tingsryds kommun drabbats av sysselsättningssvårigheter inom träindustrin och inom vissa delar av verkstadsindustrin. Förhållandena är alltså väldigt besvärliga i den kommunen. Från Brygginvests sida har vi kommit med en rad förslag när det gäller att lösa problemen. Men vi har inte fått något stöd från regeringen. Alla förslag som lagts fram har mötts av ett jaså eller någonting liknande. Strukturplanen torpederades helt. Den fick inte ligga till grund för arbetet, utan man använde sig av en alternativ strukturplan som tagits fram inom Pripps. Den av riksdagen beslutade uppbyggnaden av konkurrensalternativ utanför Pripps har också motarbetats. När Falkens tillverkningsenhet i Borås lades ned försökte vi att där som alternativ produktion placera en Rigellofabrik för engångsförpackningar för drycker. Inte heller det förslaget gick att förverkliga. Vi fick inte det stöd vi behövde. Också när det gäller utvecklingsprojekten för den alternativa produktionen i övrigt har vi saknat det stöd som vi behövde från regeringen. Vi har presenterat en rad olika modeller, som budgetministern mycket väl känner till. Men vi har inte fått något besked om vilken modell vi skall arbeta efter. Om vi skall kunna rädda bryggerinäringen, måste regeringen ta ett direkt ansvar för att de här förslagen förverkligas. Riksdagen uttalade 1978 att en koncentration och en monopolisering av bryggerinäringen inte var önskvärda. Vi menar — och i det avseendet får vi stort stöd från företrädare inom bryggerikretsar — att Falken borde ingå som en stabil enhet i det aktuella konkurrensalternativet. Då skulle vi kunna bygga upp ett alternativ till bryggerijätten, och vi skulle få möjligheter att minska importen. Olika försäljningsalternativ har funnits vad gäller Falken. Det gäller också olika användningsområden. Nu väntar man sedan två månader tillbaka på besked om huruvida Saléninvest skall få köpa Falken, om man med Saléninvest i bakgrunden skall kunna bygga upp verksamheten och skapa det konkurrensalternativ som Brygginvests styrelse har ställt sig bakom. Jag frågar budgetministern: Kan jag få det beskedet här och nu? Det vore i så fall bra. Säger regeringen ja till denna försäljning och låter oss få bygga vidare på detta? Den konkurrens som då skulle uppstå vore till stort gagn när det gäller att minska importen, och den skulle kanske också ge oss en möjlighet att börja introducera svenska drycker på utlandsmarknaden. I dag är det ju så, herr budgetminister, att Sverige är det land som är mest attraktivt för bryggerinäringen i Europa. Sverige är den marknad som alla slåss om och vill komma in på, eftersom vi är så öppna för den internationella konkurrensen genom de förhållanden som råder för den svenska bryggerinäringen. Sådan är situationen, samtidigt som vi har en betydande överkapacitet. Om vi inte vidtar några åtgärder nu, då kommer vi att hamna i en situation där vi får två bryggerier i landet — så är ju den långsiktiga planeringen. Jag skulle vilja fråga budgetministern: Tycker budgetministern att vi skall ha en sådan situation i vår bryggerinäring? Skall vi utarma den glesbygd där sysselsättningstillfällena i dag finns, förlägga två bryggerier till — förmodligen — de två största städerna i landet och sedan ligga och ”köra vatten” runt om i landet för att försörja människor med drycker? Om budgetministern inte tycker att detta är ett framtidsmål för oss, då hoppas jag innerligt att budgetministern nu bestämmer sig för hur vi skall ha det i bryggerinäringen och talar om det för oss här. Jag frågade budgetministern också om läskedrycksskatten. På förslag av skatteutskottet beslutade ju riksdagen att man skulle ha en kostnadsneutralitet vad det gäller skatterna på dessa drycker. Det innebär att man antingen får ta bort läskedrycksskatten eller också införa skatt på substituten för läskedrycker — av nykterhetspolitiska skäl vore det rimligt att inte heller ha någon skatt på lättöl. Nu har det lagts fram en proposition om sänkning av dessa skatter. Det är mycket bra, och det tackar vi för. Men detta kan väl inte vara slutmålet? Jag hoppas innerligt att budgetministern lever upp till riksdagens beslut och framöver presenterar förslag som fullföljer skattebesluten, så att vi får den kostnadsneutralitet vad det gäller läskedrycker och lättöl som riksdagen i mycket stor enighet har uttalat sig för. Om bryggerinäringen skall kunna räddas, då är det bråttom med åtgärderna, herr budgetminister. Lönsamheten i bryggerinäringen är mycket låg. Jobben på alla dessa små orter hotas. Det måste alltså hända någonting mycket snart. Den negativa inställningen när det gäller att lösa branschens problem som redovisas i det svar jag har fått i dag ger dock inte mycket hopp för framtiden. Herr talman! Planer och förslag till hur man skall lösa problemen finns. Jag hoppas att budgetministern fattar de beslut som är nödvändiga och kan ge de besked som behövs. I annat fall återstår endast en total samordning av bryggerinäringen. Det är nämligen det andra alternativ som riksdagen uttalade sig för. Om vi inte klarar ett konkurrensalternativ, återstår en total samordning, dvs. ett förstatligande av bryggerinäringen. Jag har personligen ingenting emot ett sådant, för det finns säkert många fördelar med det. Men önskar också budgetministern detta? Om inte, handla nu!

Herr talman! Kjell Nilsson framställer det som om det vore en förhållandevis enkel fråga vi diskuterar. Enligt honom är det egentligen bara en sak som behövs, och det är att regeringen ger besked om hur Brygginvest skall arbeta eller hur andra intressenter skall agera i den här frågan. Men i själva verket är det så — och det framgår också mycket tydligt av svaret — att bryggeribranschen är utomordentligt svår när det gäller möjligheterna att vidta åtgärder och att göra det på ett sätt som ger ett bra resultat. Detta borde Kjell Nilsson som ledamot av Brygginvests styrelse ha en god insikt i. Han är ju därmed en av dem som har fått riksdagens och regeringens uppdrag att vara huvudaktörer i det här spelet och att själva visa hur de tycker att vi skall lösa bryggerinäringens många och svåra problem. Därför tycker jag att det är litet för enkelt av Kjell Nilsson att säga att man har presenterat rader av förslag men att ingenting har hänt. Jag hade faktiskt litet svårt att själv uppfatta vad Kjell Nilsson nu vill i den här frågan. Det kanske vore bra att bestämma det först innan han tar upp en debatt med mig om vad som är den lämpligaste lösningen. Möjligen låg det i slutkommentaren att han inte hade någonting emot ett förstatligande av bryggerinäringen. Om vi ser litet grand på hur läget är i dag, har jag redan sagt i svaret — och Kjell Nilsson har inte bestritt det — att vi har en betydande överkapacitet inom bryggerinäringen. Skall man komma till rätta med detta finns det väl inte så många möjligheter att välja på. Såvitt jag kan se finns det ett par sådana. Den ena är att vi gör en strukturförändring och drar ned kapaciteten, dvs. man lägger ned produktionsenheter, och en sådan nedläggning pågår. Den andra möjligheten är att man ökar efterfrågan på ett radikalt sätt, antingen genom att man satsar på den inhemska marknaden eller genom att man lyckas få i gång en export av betydelse. När det gäller exporten har det onekligen gjorts en hel del försök, och jag tycker också att man haft en viss framgång, men inte alls så stor att den kan lösa de många problemen. Den vägen måste man i så fall finna betydligt större framgång på för att det skall lösa dessa svårigheter. Att man skall öka den inhemska konsumtionen av det här dryckessortimentet är ju inte heller så troligt. Jag tror inte att Kjell Nilsson har så stora förhoppningar på den punkten. Man kan hålla uppe marknaden, men i en situation där vi har restriktioner på grund av de ekonomiska svårigheter vi har i Sverige, där den privata konsumtionen måste hållas tillbaka, tror jag inte att det finns så väldigt mycket att vinna på att expandera på den inhemska marknaden. Tvärtom är det väl så, som Kjell Nilsson riktigt påpekat, att man här har en aggressiv import att möta, och det är därför sannolikt att man kan trängas tillbaka om man inte får en bra struktur på näringen. Då är vi tillbaka till att det är angeläget att försöka finna en sådan struktur. Jag kan inte förstå annat än att skall vi få en konkurrenskraftig bryggerinäring, så måste vi naturligtvis fullfölja nedläggningen av de enheter som inte är rationella och som inte är konkurrenskraftiga, för att vi skall kunna vara så effektiva som möjligt i konkurrensen med importen och med andra ord behålla de bättre enheterna. Att det här skulle fullföljas så att man bara får två bryggerier kvar, som Kjell Nilsson var inne på, tror jag inte alls är nödvändigt. Riksdagen har sagt att av det tjugotal bryggerier som vi hade i decennieskiftet mellan 1970-talet och 1980-talet så skall åtminstone ett tiotal vara kvar. Men att ett antal — kanske hälften — av dessa bryggerier måste bort tror jag också att Kjell Nilsson ställer upp bakom. I varje fall är det värt att ställa motfrågan om han inte inser att en sådan nedläggning är nödvändig, om vi skall få den kraft i bryggerinäringen som han själv efterlyser och som gör att den kan konkurrera med importen. Om vi i stort sett kan vara överens om det resonemang jag nu fört, så kommer vi tillbaka till själva huvudfrågan: Hur skall man banta ned bryggerinäringen och få den så slagkraftig som möjligt? Då är det inte alls på det sättet som Kjell Nilsson har försökt göra gällande att jag och regeringen bara lagt förslag åt sidan som kommit från Brygginvest. Kjell Nilsson känner väl till att vi mycket seriöst prövat varje tankegång som förts fram. Vi har haft många och långa överläggningar med ledningarna för Pripps och med Brygginvest. Men det är inte bara fråga om att säga ja — det måste också finnas en viss trovärdighet i konstruktionen av det konkurrensalternativ som Kjell Nilsson har talat om, för att man skall vara beredd att satsa nya statliga pengar i det. Det är på den punkten vi har varit tveksamma. Det andra förslaget som lades fram från Brygginvests sida, om förhandlingar om Falken för att få till stånd ett alternativ, rätt mycket uppbyggt kring Grängesbergsbryggeriet, har vi från regeringens sida stött och sagt: Försök att fullfölja det! Det har stupat för en tid sedan, som Kjell Nilsson också måste vara medveten om. Därefter har vi återigen tagit upp resonemangen om vad vi nu kan göra för att få en så bra lösning som möjligt. De diskussionerna pågår, och därför kan jag naturligtvis inte, herr talman, ge mig in i några detaljdebatter här i dag. Jag vill höra med Brygginvests ledning och med Pripps ledning, i den mån man är inkopplad. Det är därför angeläget att vi konstruktivt försöker fortsätta detta besvärliga arbete — för det är besvärligt, Kjell Nilsson, att se ett riktigt slagkraftigt alternativ som både förändrar bryggerinäringen på hemmaplan och gör det på ett sådant sätt att den klarar konkurrensen med importen. Vad det gäller det andra ledet i Kjell Nilssons interpellation, om beskattningen av läskedrycker och lättöl, har jag inte så mycket att tillägga, herr talman. Kjell Nilsson konstaterar nu att vi fattat riktiga beslut, och han önskar att vi skall gå vidare. Det är någonting som vi får pröva fortsättningsvis, hur man skall agera på den punkten. Får jag bara erinra om att varje sådan här nedtrappning av beskattningen av de alkoholfria dryckerna dock kostar rätt mycket pengar. Totalt är det 250 milj.kr. som staten skulle förlora om vi helt befriade de alkoholfria dryckerna från skatt. Vi har valt att i varje fall ta ett första steg, och det kostar 70-80 milj.kr. Jag ser det som — och det är tydligen också Kjell Nilssons uppfattning — ett klokt steg, och det hoppas jag riksdagen kommer att fullfölja inom kort.

Herr talman! Nej, budgetministern, jag tycker inte att det här är någon enkel fråga. Då hade jag inte besvärat budgetministern att gå hit, för jag vet att han har väldigt mycket annat att göra. Jag tar detta mycket allvarligt. Vad jag skulle vilja ha är ett besked från budgetministern om hur man ställer sig. Vill man medverka till att vi skall få ett konkurrensalternativ? Det är en svår fråga. Formellt äger Brygginvest Pripps, men vi har ingen möjlighet att påverka Pripps handlande. Det är i dagsläget Pripps som äger Falken. Vi menar — och vi har en mycket bred expertis bakom oss i denna uppfattning — att vi måste ha Falken som stomme i ett konkurrensalternativ, om det skall bli något konkurrensalternativ som är värt namnet. Därför måste vi få regeringens besked i den här frågan. Nu står både Saléninvest, Brygginvest och Pripps och väntar på att regeringen skall fatta ett beslut. Jag hoppas att det kan komma snart. Jag hoppas också att det är positivt, för jag tror på konkurrensalternativet. Jag är övertygad om att budgetministern har läst strukturplanen och en del andra handlingar från Brygginvest och känner till min inställning i dessa frågor. Jag står bakom de beslut som fattats, jag har skrivit under dem och jag hoppar inte av dem. Men om det inte finns någon möjlighet att bygga upp ett konkurrensalternativ, så vill jag inte medverka till att bryggerinäringen här i landet skall svältas ut långsamt, med enorma problem för de anställda som följd. Då blir alternativet en total samordning, och det finns nog ganska många som delar den uppfattningen. Det är riktigt att det finns en överkapacitet, det påpekade Brygginvest från början. Vi lade i vår strukturplan fast vilka bryggerier vi tyckte skulle få läggas ner. Men i riksdagens beslut ingår, herr budgetminister, att nedläggningen av dessa produktionsenheter skall ske i socialt acceptabla former och enligt en strukturplan som gör det möjligt för den näring som är kvar att överleva. I dag är lönsamheten mycket besvärlig i hela bryggerinäringen. Nr 123 Man kan också hjälpa till genom att minska importen av öl, som nu är så Måndagen den omfattande. 16,2 miljoner liter är inte så litet. Det skulle sysselsätta ett 19 april 1982 ganska stort bryggeri. Vi måste alltså på något sätt åstadkomma en sådan konkurrens att vi får ned importen, och så att vi får människorna att dricka svenskt öl. Vi måste försöka. Vi har ett bra öl i vårt land och måste försöka se till att också andra människor i världen kan få njuta av detta goda öl. Vi måste göra ansträngningar till förmån för exporten, så att det blir möjligt för svensk bryggerinäring att överleva. Det finns naturligtvis andra problem också. Vi vet att skatten på öl är hårdare än skatten på vin. Det kan inte bero på alkoholpolitiska utgångspunkter, det har bara blivit på det sättet. Här kanske man på litet längre sikt kan tänka sig en omläggning av skatten, så att man gynnar ölproduktionen. Det skulle vara bra om budgetministern i varje fall kunde ge det löftet att regeringen nu mer aktivt än tidigare tar sig an bryggerifrågorna och tar dem riktigt på allvar, så att vi kan få i gång arbetet. Även de mest tålmodiga i den här branschen börjar nu tröttna på att lägga ned mycket arbete och se så litet resultat av det. Det är synd. Vi hinner inte vänta så länge. När tåget har gått är det för sent att komma tillbaka och försöka få i gång bryggerinäringen på nytt. Jag noterar också att budgetministern kan tänka sig att gå vidare när det gäller öloch läskskatten. Jag förstår att detta innebär budgettekniska problem. I det budgetläge vi har måste det vara bekymmersamt att avhända sig en inkomstkälla. Men det finns en möjlighet att leva upp till riksdagens beslut genom att införa nya skatter på de substitut till läskedrycker som finns. På så sätt kan man fullfölja riksdagens beslut.
Herr talman! Jag kan betyga att jag har tagit den här frågan på fullt allvar och verkligen också arbetat aktivt med den under många veckor. Det är en stor del av min tid som har gått åt just till att försöka finna någon lösning på bryggerinäringens många problem, det kan jag försäkra Kjell Nilsson. Men det går inte att bara springa i väg med något som inte har riktig trovärdighet, utan problemen måste lösas på ett sådant sätt att resultatet har en chans att överleva. Vi har, som jag sade i min replik, prövat ett alternativ som jag trodde höll på att gå i hamn. Men så blev icke fallet — det blev ett nej tack i sista varvet. Vi fick konstatera det, och nu har man startat på nytt. När det gäller Falken är läget att den nye intressenten från Saléninvest har tillskrivit Pripps om att få gå in i förhandlingarna om att få köpa bryggeriet. I vanlig ordning kommer naturligtvis Pripps att svara på den framställningen. Pripps har kravet att driva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, och det skall de göra. Det är inte så att jag som minister eller regeringen i sin helhet skall ge några direktiv till den ansvariga styrelsen för Pripps, vilken har fått direktiv att sköta verksamheten. Det är dess ansvar att i första varvet ta ställning till denna förfrågan. 164 Importen minskar inte i och för sig konkurrensen i Sverige, Kjell Nilsson. I stället är det kanske så att de svenska bryggerierna i importen har en mycket aggressiv konkurrens. Att det finns en marknadsföring utifrån som tar andelar av den svenska marknaden borde i och för sig vitalisera näringen till att försöka bli bättre och möta konkurrensen på ett klokt och riktigt sätt. Jag tror inte att man genom att peka på importsiffrorna skall säga att vi minskar konkurrensen, om det var Kjell Nilssons mening. Tvärtom, den är ett tillskott på den svenska marknaden med ganska stor aktivitet och stor tyngd. Därtill skall också sägas att vi utöver Pripps och småbryggerierna även har Kooperativa förbundets bryggerier, som också utgör en viktig konkurrensfaktor på den svenska marknaden. Jag håller med om, herr talman, att vi har att under de närmaste månaderna verkligen försöka finna ut, om det går att få till stånd en bättre struktur på den svenska bryggerinäringen. Det kommer jag att medverka till och försöka finna något som är användbart. Men det finns förvisso inte några givna alternativ i dagens situation. Tvärtom är de förslag som ligger på bordet fyllda med många negativa inslag. Det gör saken, som jag sade förut, väldigt svår att hantera.

Herr talman! Precis som ekonomioch budgetministern har redovisat i sitt svar till Kjell Nilsson råder det ingen tvekan om att det finns överkapacitet inom bryggeribranschen. Det har ju också Kjell Nilsson vidimerat flera gånger. Dessutom har vi en negativ marknadsutveckling, vilket gör att våra bryggerier har svårt att hävda sig. Bryggerierna själva säger naturligtvis, säkert med en viss rätt, att svårigheterna i stor utsträckning beror på de osäkerhetsfaktorer som vi som beslutsfattare ger upphov till, t.ex. när det gäller skattepolitiken, bestämmelser runt förpackningar och annat. Men jag tror att det också finns en annan viktig faktor i detta sammanhang, nämligen det förhållandet att det egentligen saknas konkurrens på lika villkor i den svenska bryggeribranschen. Pripps är ju helt dominerande med en marknadsandel i dag på, om jag inte minns fel, ca 70 90. Därmed blir Pripps också i hög grad prisledande i branschen. Min uppfattning är den, att man måste fortsätta att försöka skapa ett konkurrenskraftigt alternativ vid sidan om Pripps. Jag är naturligtvis väl medveten om att det är lättare sagt än gjort, såsom situationen ser ut i dag, men jag tror ändå att det är nödvändigt att fortsätta de undersökningarna, såsom Rolf Wirtén har sagt. Det vore synnerligen olyckligt för branschen och naturligtvis då i sista hand för konsumenterna, om Pripps skulle tillåtas att skaffa sig näst intill total monopolställning. Det skulle definitivt inte ge den marknadsspänst som behövs. I ett alternativ med en konkurrerande grupp bryggerier utanför Pripps skulle Bryggeri AB Falken i Falkenberg och Borås ingå. Olika intresserade företagskonstellationer har ju figurerat — Saléninvest har nämnts här i dag såsom aktuellt. Falken tillhör utan något som helst tvivel de enheter som är rationella och har en ordentlig möjlighet att klara sig. Herr talman! Väl medveten om de många svårigheter och frågetecken som finns, innan man når en lösning, tror jag att det förhandlingsoch utredningsarbete som budgetministern nämnde måste fortsätta. Den totala samordning som Kjell Nilsson talar om tror jag definitivt inte på. En sådan samordning skulle sannerligen inte förbättra möjligheterna på sikt för bryggeribranschen.

Herr talman! Det är klart att ett konkurrensalternativ måste bära sannolikhetens prägel och vara trovärdigt — det menar vi också. Vi tror emellertid att det finns en seriös köpare, som vill göra något av Falken. Falken är, precis som det sades här nyss, ett rationellt och bra bryggeri. Det har ett bra namn och ett bra varumärke, som är inkörda på marknaden. Det finns alltså goda möjligheter att med Falken som grund bygga upp ett starkt och kraftigt konkurrensalternativ. Det är klart att importen också borde kunna utgöra en stimulans för den svenska bryggerinäringen — och är det nog också. Men det är en rätt dyrbar historia. Vi importerar nu 9,1 20 av det vanliga folkölet. Det är mycket. Importen har stigit i en brant kurva — 38 26 på ett år. Vi kan alltså inte fortsätta på den vägen, om vi skall kunna behålla en svensk bryggerinäring. Jag menar att en stark konkurrens inom landet kan innebära samma stimulans för bryggerinäringen, totalt sett, som den som ligger i ett starkt utländskt konkurrensförhållande. Det behöver inte nödvändigtvis vara danska, holländska och andra utländska bryggeriföretag som utgör stimulansen för det stora svenska företaget i sammanhanget. Det borde vara en sådan konkurrens — det säger också Pripps ledning — för att man skall kunna ge den stimulans åt bryggerinäringen som behövs. Men när vi kommer till ett avslutande skede verkar det, herr budgetminister, som om man inte ville ha denna konkurrens. Det är riktigt att det var långtgående förhandlingar med Gränges, men det tåget har gått. Det gick inte att klara. Det är klart att Pripps har ett ansvar för sin egen verksamhet. Men jag menar också att regeringen som den yttersta ägaren har ett mycket stort ansvar för både Pripps och övrig bryggerinäring, som är viktig. Här gäller det att inte vänta alltför länge, för lönsamheten är dålig i hela bryggerinäringen, men den är särskilt dålig i den del av bryggerinäringen som ligger utanför Prippskoncernen med staten som den stora ägaren. Jag noterar, herr talman, att budgetministern säger att han vill medverka till att det här skall kunna klaras på något sätt. Han hoppas också att vi skall kunna klara det med ett starkt konkurrensalternativ. Nu finns det en stark part som vill gå in och som tidigare visat sig kunna sköta de åtaganden man gjort. Man är beredd att jobba efter de strukturplaner som Brygginvest har lagt fast. Man är överens om att det här är en rimlig väg när det gäller att ta sig fram inom bryggerinäringen. Då hoppas jag, herr budgetminister, att denna medverkan kommer rätt så snabbt för att vi skall kunna lösa problemen. Det blir inte lätt — det blir säkert jobbigt. Men det ger oss en möjlighet att lösa problemen och fullfölja Nr 123 riksdagens beslut, om man bygger upp detta konkurrensalternativ. Måndagen den
Herr talman! Margareta Gard har frågat mig om jag är villig att medverka till att den skattefria delen av inkomster vid uthyrning av fritidshus höjs, så att flera fritidshusägare stimuleras till ökad uthyrning genom turistbyråerna. Innehavare av egnahem beskattas i regel enligt en schablonmetod. Som intäkt skall därvid tas upp viss procent av taxeringsvärdet. Schablonmetoden skall användas om fastigheten uteslutande används som bostad åt ägaren — stadigvarande eller som fritidsbostad — eller som stadigvarande bostad åt annan person. Om fastigheten används även för annat ändamål, t.ex. uthyrning för fritidsändamål, skall schablonmetoden användas endast om bruttointäkterna av uthyrningen uppgår till mindre belopp. Om de årliga uthyrningsintäkterna överstiger 4000 kr. och även 2 96 av fastighetens taxeringsvärde skall inkomstberäkningen av fastigheten i stället ske enligt andra regler. Bl. a. skall de faktiska hyresintäkterna upptas som intäkt, och avdrag medges för omkostnader för fastigheten. Beloppsgränsen 4 000 kr. fastställdes så sent som i maj 1980 genom höjning av beloppet från 2400 kr. . Riksdagen har nyligen, den 24 mars i år, behandlat frågan om ytterligare höjning av beloppsgränsen. Efter hemställan av skatteutskottet, SkU 1981/82:39, avslog riksdagen motioner om att uthyrning av stugor borde stimuleras genom minskad beskattning. Jag avser därför inte f. n. att vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag får tacka budgetministern för svaret, men jag är inte övertygad om att vare sig budgetministern eller skatteutskottets majoritet, som budgetministern hänvisar till, riktigt har förstått hur stor betydelse det har för turistnäringen att schablonbeloppsgränsen höjs vid uthyrning av de privata fritidshusen. Den alltmer ökande turismen har för många av våra glesbygdsområden givit en möjlighet till både sysselsättning och försörjning, vilket är mycket glädjande. Men vi har på grund av vårt klimat och tämligen fasta semesteroch skollovstider fått en koncentration av efterfrågan till korta perioder, vilket medför vissa svårigheter bl.a. att under dessa korta perioder få fram tillräckligt antal övernattningsmöjligheter. När det gäller att fylla dessa 167 behov är de privata fritidshusen en bra reserv vid just dessa tillfällen. Trycket på kommunerna att bygga fritidsbyar har kommit som ett brev på posten när efterfrågan på övernattningsmöjligheter har stigit. Men vi kan nu med facit i handen konstatera att dessa fritidsbyar så gott som genomgående har blivit en förluströrelse, som skattebetalarna fått stå för. Därför, herr budgetminister, ger de privata fritidshusen just den möjlighet till flexibilitet på uthyrningsområdet som är så nödvändig för att man skall få en ekonomisk balans i turismen, framför allt i våra glesbygder. Dalarna, som är ett attraktivt turistområde och som i många hänseenden så väl behöver detta tillskott av arbetstillfällen — inte minst inom handelsoch serviceområdet — är starkt beroende av att få till stånd ett ökat engagemang från de privata fritidshusägarna. Att tro att dessa hyresvärdar skulle vara villiga att underkasta sig ett omständligt deklarationsförfarande för en eller annan hundralapp är inte rimligt. De är inga näringsidkare i traditionell bemärkelse, utan lämnar ofta sina fritidshus till uthyrning efter förfrågan från turistbyråerna. Jag vill därför, herr talman, fråga budgetministern om det med utgångspunkt i en samlad ekonomisk bedömning ändå inte är mindre kostsamt för samhället att höja det skattefria schablonbeloppet vid nämnda uthyrningar och därmed utnyttja redan gjorda kapitalinvesteringar, i stället för att satsa ytterligare kapital med låg förräntningsgrad.
Herr talman! Det är, som framgick av mitt svar, så att riksdagen helt nyligen har prövat den fråga som Margareta Gards interpellation avser. Detta skedde för bara ett par månader sedan, och då finns det givetvis inte något större utrymme för mig att agera i frågan. Det är det första konstaterandet. Dessutom tror jag att det är riktigt att har man nu höjt beloppet från 2 400 kr. till 4 000 kr. och bra nära fördubblat det skattefria beloppet för relativt kort tid sedan — det skedde för ett å två år sedan — så har man tagit hänsyn till de faktorer som Margareta Gard vill att man skall ta hänsyn till. Man kan alltid diskutera om beloppet skall vara något högre eller ej — det kan jag förstå. Det får väl bli en avvägning med tanke på prisutveckling m.m. under de kommande åren. Men att just nu göra någon förändring är naturligtvis omöjligt. Jag vill också, herr talman, säga att det är av vikt att vi har en balans mellan olika inkomster, så att inte rörelse på ett område — som det här, hyra av fritidsbostäder — skulle vara en i stort sett skattefri verksamhet i förhållande till andra rörelser som människor vill bedriva. Det blir en rättvisefråga som Margareta Gard inte får så lätt att klara ut, om språnget blir för stort mellan det ena och det andra. Därför tror jag att det här, herr talman, är en ganska bra avvägning.
Herr talman! På grund av de kostnadsökningar som har skett i vad gäller energi, upprustning och underhåll av fritidshus, har intresset sjunkit markant. Det är mot den bakgrunden jag tycker att det finns anledning att se över just de här beloppsgränserna. Det är med tanke på den turistsäsong som vi står inför faktiskt angeläget att vi på nytt får tillgång till de här fritidshusen. Jag är medveten om att det nyligen har varit en debatt i frågan, och att man där tagit ställning på detta sätt, men det var faktiskt efter det att jag lämnade in min interpellation. Som jag sade tidigare är jag emellertid inte alldeles övertygad om att man har satt sig in i den problematik som finns just på det här området, med tanke på de korta, intensiva turistsäsongerna. Därför hade jag hoppats att jag skulle få ett något mera positivt svar från budgetministern.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att förluster på medlemslån och likvidlån som enskilda skogsägare har lämnat till Vänerskog kommer att betraktas som driftförluster och därmed inte bli föremål för beskattning. En skogsägare som säljer virke är skyldig att ta upp köpeskillingen som skattepliktig intäkt. Visar det sig senare att köparen inte kan betala har skogsägaren rätt till avdrag för förlusten. Förlust på varufordringar utgör nämligen avdragsgill driftförlust. I de av Bertil Jonasson åsyftade fallen synes emellertid vissa skogsägare ha låtit en del av ersättningen för försålt virke stå kvar hos Vänerskog i form av s.k. medlemslån och likvidlån. Frågan uppkommer då om även förluster på dessa lån är att anse som driftförluster eller om förlusterna utgör icke avdragsgilla kapitalförluster. Jag vill först slå fast att jag inte bör uttala mig om i vad mån förluster på olika konkreta lån är avdragsgilla för långivaren. Detta är något som det ankommer på de rättstillämpande myndigheterna att ta ställning till. Enligt vad jag har inhämtat har ansökningar om förhandsbesked rörande förlusterna till följd av Vänerskogs konkurs redan sänts in till riksskatteverket. Det skattemässiga läget kommer således att vara klarlagt inom en relativt snar framtid. Vad Bertil Jonasson anfört kan emellertid uppfattas så, att han anser att den nu gällande gränsdragningen mellan driftförluster och kapitalförluster är olämplig och därför bör ändras. Jag vill i anslutning till detta erinra om att riksdagen så sent som förra våren behandlade detta gränsdragningsproblem. Riksdagens beslut innebär bl.a. att en förlust på en lånefordran är avdragsgill om lånet betingats av den skattskyldiges näringsverksamhet. Detta torde också överensstämma med nuvarande praxis. Enligt min mening finns det inget som talar för att förlusterna i anledning av Vänerskogs konkurs påkallar någon ny lagstiftning. Jag är därför f. n. inte beredd att lägga fram förslag om ändrade regler för den skattemässiga behandlingen av förluster på olika slag av lån.

Herr talman! Jag vill tacka ekonomioch budgetministern för svaret på min interpellation. Vänerskogs konkurs var ett hårt slag för Värmland och även för angränsande områden. Värmland har redan tidigare drabbats av företagsnedläggningar och inskränkningar. Konkursen drabbade många skogsägare hårt, men även företag i transportbranschen — lastbilsåkerier — och serviceföretag gör stora förluster. Vad detta betyder för näringsliv och sysselsättning i ett län som Värmland förstår alla som har satt sig in i förhållandena. Lika klart är att samhället måste gå in med åtgärder av olika slag för att mildra verkningarna av konkurskatastrofen. Stöd måste ges, men även rättvisande åtgärder, bl.a. på skatteområdet, måste vidtas. Endast ett samspel mellan dessa kan ge en effekt som inte slår sönder näringslivet utan gör en fortsatt existens möjlig. Det måste också ur samhällelig synpunkt vara det bästa och billigaste men framför allt det effektivaste sättet att få näringsliv, produktion och sysselsättning att fungera och leva vidare. Det sagda gäller situationen i stort. Jag vill, för att inget missförstånd skall råda, säga att jag inte kritiserar regeringen för dess handlande i Vänerskogskraschen. Hade inte regeringen gått in och räddat Vänerskog vid det första konkurshotet, hade situationen varit ännu värre för vårt Värmland. Givetvis skulle man ha önskat att andra åtgärder hade varit möjliga innan det sista hotet och själva konkursen kom. Då hade det kanske varit möjligt att rädda en hel del. Den fråga jag tagit upp i interpellationen är en delfråga i ett stort sammanhang, men den är av utomordentligt stor betydelse för de skogsägare som berörs. Leveranser av virke har skett från skogsägarna till Vänerskog. För dessa leveranser har avräkning skickats ut sista vardagen i månaden liksom besked om mervärdeskatt. Därest inte skogsägaren begärt att få ut pengar direkt har summan överförts på ett medlemslån-likvidlån efter någon dag. Då en skogsägare på så viss fått pengarna räntebärande har han betraktat dessa pengar som ej utbetalda men ändå helt disponibla den dag han behövde dem för inbetalning av mervärdeskatt eller för användning till skogsvårdsåtgärder eller maskinbyten eller annan utgift i rörelsen. Det är så skogsägaren har känt det och så det skall vara när en kooperativ förening fungerar. Och skogsägaren har trott på — och levererat virke genom —-sin förening. Helt hastigt — och ur skogsägarens synpunkt oväntat — gör då föreningen konkurs. Det är då som problemen uppstår. Med hänsyn till att många har funderat över hur skattelagarna skall tolkas, om de innestående medlen vid en konkurs utgör en driftförlust eller en kapitalförlust, finner jag trots allt att budgetministerns svar — om jag tolkar det rätt — är klarläggande då han i sista delen av svaret hänvisar till förra vårens riksdagsbeslut. Nr 123 Budgetministern säger: ”Riksdagens beslut innebär bl.a. att en förlust på en lånefordran är avdragsgill om lånet betingats av den skattskyldiges näringsverksamhet. Detta torde också överensstämma med nuvarande praxis.

Ser man på det praktiska livet för en skogsägare, finner man att leveranserna ingår i ett samspel helt inom ramen för hans näringsverksamhet. Det gäller för de rättstillämpande myndigheterna att avgöra detta, och det tycker jag inte skulle vara så svårt. Enligt min uppfattning bör den av mig gjorda tolkningen vara riktig. Jag vill gärna utläsa ur svaret att budgetministern synes ha samma uppfattning som jag. I fråga om mervärdeskattepengarna måste det väl ändå vara helt horribelt om vederbörande skogsägare skulle inbetala mervärdeskattepengar som han aldrig ens sett röken av. De har gått in på likvidkontot, och skogsägaren har alltså aldrig sett dem. Dessa pengar borde enligt vanlig rättsuppfattning inte behöva inbetalas. Nu har det kanske ändå skett i vissa fall när det gäller korta perioder. Jag skulle vara tacksam om budgetministern ville redogöra för sin syn på denna mervärdeskattefråga i detta sammanhang, även om jag inte har berört den i interpellationen. Jag vill, herr talman, tacka budgetministern för svaret. Samtidigt vill jag uttala den förhoppningen att riksskatteverket skall göra en sådan tolkning av frågan att skattskyldighet inte bör föreligga för pengar som på så sätt hamnat som medlemslån och likvidlån. Jag har inte krävt ny lagstiftning men tagit upp frågan, därför att jag anser den vara något oklar. Om den nuvarande lagstiftningen tillåter min tolkning, är det bra, eftersom det då inte behövs någon ny lagstiftning. Ett annat beslut än det som jag här har talat för skulle enligt min och skogsägarnas mening vara mycket ologiskt: att först förlora virket och sedan skatta för dess värde kan aldrig vara i överensstämmelse med lagstiftarnas mening. Det rör sig här om en affärstransaktion — om man vill betrakta den av mig nyss redovisade överföringen av pengarna som en sådan — som egentligen borde sakna betydelse i detta sammanhang. Det måste också sägas vara horribelt, att när momspengar har blivit överförda till ett konto, skogsägarna skall betala för detta. Herr talman! Det här är i alla fall min uppfattning.
Herr talman! Den fråga som Bertil Jonasson interpellerat om är onekligen teknisk. När Bertil Jonasson vidgar det hela till att omfatta mervärdebeskattningen vill jag säga att det ju är känt — och jag tror också att Bertil Jonasson är på det klara med detta — att svensk skattelagstiftning och praxis har varit mycket strikt och egentligen aldrig tillåtit några eftergifter när det gäller mervärdebeskattningen. Härvidlag har vi mycken erfarenhet som visar 171 att det finns så många motiv till befrielse att läget skulle bli närmast omöjligt, om vi började laborera med befrielse från moms som ett hjälpinstrument i olika situationer. Själva den huvudfråga som Bertil Jonasson tar upp är ju, som framgår av mitt svar, föremål för prövning. Arbetet måste fortgå på vanligt sätt. Sedan får vi se vilket utfall det blir. Jag vet att man kan se det hela på litet olika sätt. Jag skall inte ge mig in på några tolkningar, men även om allt inte är identiskt lika kan man se hur behandlingen blev i liknande situationer vid Skåneskogs konkurs. Jag tror att både Bertil Jonasson och jag får lov att avvakta och se hur riksskatteverket bedömer frågan. Sedan får vi återkomma. För dagen finns det ingen anledning att uttala sig om en förändring av lagstiftningen.